Herr talman! Vad först beträffar den Mehrska utredningen och de problem man har där så kan jag här inte gå in i detalj på vpk:s motion i våras. Jag har studerat den noga, och vi har i departementet gått igenom den. Problemet är ju — det tror jag också att de som utarbetade motionen kunde konstatera — att undvika en alltför uttömmande redovisning i grundlagen. Jag ville illustrera den problematiken med att nämna att tryckfrihetsförordningen innehåller 123 paragrafer. Det är väl inte önskvärt att den Mehrska utredningen skall lägga fram kanske sex eller sju kapitel med vardera ca hundra paragrafer för att klara av detta problem. Det har ingen tänkt sig. Här gäller det att finna en medelväg, och det är sannerligen inte något lätt arbete. Det var därför jag menade att herr Hermansson får följa detta arbete genom sin ledamot i kommittén. Vad sedan avser bestämmelsen om att man inte utan rättsligt stöd får särbehandla någon på grund av ras, kön osv. är det på det viset att vi i samhället har särbehandling på vissa områden, t.ex. beträffande värnplikten. Endast männen gör värnplikt, inte kvinnorna. Om man inte skulle ha med formuleringen ”utan rättsligt stöd” skulle det — om jag uttrycker det litet extremt — kunna innebära att värnpliktiga kunde vägra att göra värnplikt genom att säga att denna innebär en särbehandling av dem som män. Detta är ett extremt exempel, men det finns många andra liknande som skulle kunna andras, och därför måste man ha med uttrycket ”utan rättsligt stöd”.
Herr talman! Också jag har hört exemplet med värnplikten, och det kan möjligen vara en motivering, eftersom den innebär en särbehandling. Men hur det kan motivera att man skall skriva att man med rättsligt stöd får särbehandla personer på grund av tro, åskådning, ras, hudfärg och ursprung har jag mycket svårt att förstå.

Herr talman! Vi har i den informationsskrift, som jag hoppas kommer att hamna även i herr Hermanssons brevlåda någon gång i mars månad, tagit upp denna bestämmelse och givit en förklaring till bestämmelsen i fråga. Vi anför där också andra exempel. Men eftersom herr Hermansson nämnde exemplet tro, vill jag säga att det finns personer som på grund av sin tro kan slippa göra värnplikt. Det finns också andra regler som ger eftersatta eller utsatta grupper i samhället särskilda förmåner, hjälp och bidrag osv. Jag hoppas att herr Hermansson skall bli tillfredsställd när han får vår lilla broschyr.

Herr talman! Riksdagen kunde i maj förra året utan större motsättningar anta det nu vilande grundlagsförslaget. Det fanns de som då ville tolka enigheten som ett ointresse för demokratins utveckling i vårt land. I ett land, där antagandet av en ny författning inte sker under intensiv debatt bland medborgarna, så måste de demokratiska värdena ha en svag förankring, tycktes man mena. En uppslitande författningsstrid skulle däremot visa demokratins styrka. Jag gav vid det tillfället uttryck för en motsatt uppfattning: ”Den författningsreform vi nu skall besluta om — —— har inte föregåtts av uppslitande strider. Men däremot av mångårigt, gediget utredningsarbete och upprepade överläggningar mellan företrädare för de stora partierna i riksdagen. Den innebär inte någon förändring av maktförhållandena i samhället. Däremot innebär den att det parlamentariska styrelseskicket läggs fast i grundlagen och att de parlamentariska arbetsformerna förnyas på viktiga punkter. Hos oss råder sedan länge enighet om statsskickets bärande principer. Demokratin och parlamentarismen är väl förankrade hos svenska folket. De grundläggande medborgerliga frioch rättigheterna är för oss alla lika självklara och omistliga. Det är därför inte nu fråga om att bereda plats för nya konstitutionella idéer. Vär uppgift är i stället att vårda den representativa demokratin och värna om dess effektivitet och livskraft.” Den här uppgiften framstår som allt angelägnare inför den kritik som nu riktas från de mest skilda håll mot den nya författningen. I och för sig är en bred och intensiv debatt glädjande — jag håller med dem som har gett uttryck för den meningen — men med anledning av en del av de synpunkter som har framförts i den debatten blir vårt grundlagsbeslut i dag en viktig manifestation för folksuveränitetens och den representativa demokratins principer. Det är därvid en styrka att det gått att bevara en bred enighet i riksdagen i grundlagsfrågan. Det har uppstått egendomliga allianser i angreppen på den nya grundlagen. Långt ute till höger tycks det finnas opinioner som drömmer om en återupprättad kungamakt och som skildrar den nya grundlagen framför allt som ett hot mot den privata äganderätten. Långt ute till vänster framställs grundlagen som ett hot mot demokratin och de medborgerliga frioch rättigheterna. Så spänns en s.k. enhetsfront från yttersta vänstern till yttersta högern för ett nej till den nya grundlagen. Att en och annan normalt högst förträfflig person dragits in i detta betraktar jag närmast som ett olycksfall i arbetet. Men det är en politisk front som inte bildats i kontakt med de breda folkgrupperna utan som i stället bygger på det som förenar ytterligheterna. Den egendomliga alliansen är närmast en bekräftelse på dessa politiska gruppers isolering i det svenska samhället. Det som förenar dem är en ovilja att fullt ut acceptera folkstyret. Låt mig därför genast säga, att de befinner sig långt borta från den breda, djupa strömfåran i den svenska folkopinionen. I 1809 års grundlag stod det, att det är konungen allena som styr riket. Den nya grundlagen fastställer folksuveräniteten med orden: ”All offentlig makt utgår från folket.” Detta är egentligen självklarheter. Det bekräftar vad som sedan länge gällt. I Europa finns det ännu ett litet antal monarkier kvar. De finns kvar uteslutande därför att monarkerna avstått från politisk makt och ställt sig vid sidan av de politiska motsättningarna. Konung Gustaf VI Adolf var ju såväl i sin principiella grundsyn som i sitt praktiska handlande föredömlig i detta avseende. Det är klart att det hos någon av dem som av något skäl befinner sig i monarkens närhet kan uppstå drömmar om en personlig kungamakt. Det är någon typ av deformering. Inom små grupper som djupt ogillar vår demokratiska utveckling kan det uppstå förhoppningar om en personlig kungamakt, som kunde utgöra en spärr mot folkstyret. Men det är fullständigt orealistiskt att tro att vi skulle kunna återgå till 1914 års Sverige, och det är väl mycket få som tar detta på allvar.

Är det rimligt att sådant kan få passera? Det måste från folkrepresentationens sida med bestämdhet reageras gentemot alla sådana tendenser att hos oss återinföra den personliga kungaviljans utslagsröst gentemot folkviljan.

Hotet skulle bestå däri, att riksdagens majoritet i flera fall kan besluta om innehållet i de demokratiska frioch rättigheterna. Det har från flera talare redan påpekats att den nya grundlagen innebär ett starkare skydd för frioch rättigheterna. Jag har ingenting emot att detta skydd ytterligare förstärks, under förutsättning att reglerna ges en precis innebörd och inte inkräktar på riksdagens fulla rätt att företräda folket. Det exempel som herr Hermansson nyss nämnde är ganska illustrativt. Orden ”rättsligt stöd” kan ju användas mycket för att ”driva spök med”. Men det är ändå så att det finns en hel del lagar som ger förmåner åt vissa eftersatta grupper för att hjälpa dem i olika avseenden, eller som tar hänsyn till speciella gruppers djupt upplevda krav. Vi har sådana på skolans område, där man t.ex. tar hänsyn till vissa trossamfund. Då skulle man i grundlagen få göra en katalog över alla de avsteg som man med god vilja och av goda skäl har bestämt sig för att göra. Men om man inte vill precisera mycket noga, har man den allmänna grundlagstexten som så att säga en bindande allmän sederegel för hur man bör angripa sådana fall, en regel som bör lägga ett hårt tryck på riksdagen att endast när det finns alldeles klara skäl kunna ge en grupp en förmån i rätten, eller i fallet värnplikt kunna göra en begränsning till det ena könet. Det är så. Man står inför valet att antingen ha en så allmän formulering att den blir otydlig eller också göra formuleringen mycket precis, som man gjort i tryckfrihetsförordningen. Jag har, som jag sade, absolut ingenting emot att skyddet för medborgerliga frioch rättigheter ytterligare förstärks, utöver det som nu sker, under förutsättning att reglerna ges en precis innebörd och inte inkräktar på riksdagens rätt. I enlighet med vårriksdagens beslut pågår nu för fullt ett utredningsarbete i detta syfte. I detta arbete deltar alla i riksdagen företrädda partier. Målet är att riksdagen redan 1976 skall kunna ta ställning till dessa frågor. På denna punkt råder alltså i stort sett enighet. Innebörden i mycket av den kritik som framförts under senare tid är att man söker en instans som kan vara överordnad den folkvalda representationen — över folket i val. Man ställer dem som i dag fått folkets förtroende och partierna i motsatsställning till folket som något slags usurpatorer, som egenmäktigt tillvällt sig politisk makt. En av galjonsfigurerna i vad man själv vill benämna en ”medborgarrättsrörelse” har hävdat, att ”den viktigaste bristen i grundlagsförslaget är att det inte innehåller något enda medel för kontroll av en maktfullkomlig riksdagsmajoritet”. Många som har deltagit i den här kampanjen är dåligt informerade och har därför kunnat skrämmas. Andra är dess värre medvetna. Där finns i en del yttringar föraktet för demokratin, föraktet för politiker, talet om folket som ett slags mytisk företeelse i stället för vanliga människor av kött och blod. Det ger ibland ett ganska gruvligt återsken från mörka tider i vår världsdels historia. I kritiken från den andra ytterligheten återfinner man samma tveksamhet inför folkstyrets fulla genomförande, samma kritik av den representativa demokratin och samma låga tilltro till folkets medvetande och förmåga. I bästa fall kan man säga att kritikerna inte satt sig in i konsekvenserna. Såvitt jag förstår vill man skriva in olika rättigheter i grundlagen men inte tillåta riksdagen att genom vanlig lag precisera innehållet. Ger man allmänt hållna formuleringar denna karaktär av grundlag blir resultatet en inskränkning av riksdagens lagstiftningsmakt som inte på förhand kan överblickas. De som hävdar att en reform står i strid med frioch rättigheterna kommer att kräva att beslut i riksdagen tas i grundlagsordning. Det skulle göra riksdagsarbetet ytterligt tungrott, tvärtemot de intentioner att stärka och förbättra riksdagens ställning som ligger till grund för författningsreformen. En sådan uppläggning leder också till att i sista hand domstolarna får döma i politiska tvister inom Sveriges riksdag. Domstolarna skulle kunna få uppgiften att överpröva riksdagens beslut med hänsyn till gällande grundlag. Vi skulle få en politisering av våra domstolar som är främmande för svensk rättstradition. Det skulle skada inte bara den enskildes rättssäkerhet utan också det demokratiska folkstyret. Det finns länder där konstitutionen enligt maktfördelningsläran ger domstolarna rätt att gripa in i de folkvaldas beslut. Så är det bl.a. i Förenta staterna, där högsta domstolen spelar en mycket stor politisk roll. Även i många delstater kan domstolar pröva legislaturens beslut. Det mest kända exemplet är väl när USA:s högsta domstol på sin tid försökte stoppa genomförandet av det krisprogram som Roosevelt fått väljarnas stöd för. Och bland otaliga andra exempel kan nämnas att i en delstat upphävdes ett förbud mot nattarbete i bagerier som stridande mot grundlagen. I ett tidigare skede försökte man med samma motivering förbjuda fackföreningar, förbjuda kollektivavtal, förbjuda sociallagstiftning, ty lagstiftningen ansågs utgöra ett otillbörligt ingrepp i avtalsfriheten. Detta är det klassiska: att man sökt undgå i demokratisk ordning fattade beslut, som inneburit en inskränkning av kapitalets makt i samhället, genom att hänvisa till grundlagen. Det har väl funnits spånor av en liknande uppfattning även i vårt land. Lagrådet sökte på sin tid avstyrka åttatimmarsdagen, lagstiftningen 1949 om expropriation för att tillgodose bostadsbyggandets behov, ett förslag 1955 om att utvidga arvsrätten för barn utom äktenskapet. Men i allmänhet har domstolarna i vårt land hållit sig strikt till sin lagtolknings uppgift och sin rättsvårdande uppgift. De allra flesta i vårt land anser med all säkerhet att domstolarna bör bevara sin nuvarande opolitiska roll och att det som beslutats av en riksdagsmajoritet inte skall kunna upphävas av en domstol. Det egendomliga är att grupper som anser sig företräda en samhällsomstörtande uppfattning, som tar särskilt litet hänsyn till den privata äganderätten, velat ge åt ämbetsmännen och domstolarna en ökad politisk makt. Det kan ha berott på att man inte tänkt sig in i de fulla konsekvenserna av sin ståndpunkt. Det kan också tolkas som uttryck för en säregen samhörighet mellan det beståendes mest ivriga försvarare och dess mest intensiva och etablerade kritiker. Det är också ett faktum att privilegiernas försvarare inte ser den yttersta vänstern som något allvarligt hot. Den duger till att skrämmas med ibland, som man förr i världen skrämde för sotaren. Den accepteras ibland som en pittoresk bundsförvant i den gemensamma kampen mot den reformistiska arbetarrörelsen. Ty det är ifrån den man upplever det verkliga hotet mot privilegierna. Jag tycker också att kommunisternas roll är litet egendomlig, när de i dag har bestämt sig för att stå vid sidan om beslutet rörande en ny grundlag. Socialdemokratins grundsyn är att demokratin endast kan tryggas genom ett starkt demokratiskt medvetande hos människorna och starka demokratiska folkrörelser. Finns inte detta, så hjälper inte aldrig så utförliga frioch rättighetsförklaringar. Det borde vara ett memento i dagens debatt, som jag också nämnde i remissdebatten, att det land som mest konsekvent följt rekommendationerna att grundlagsfästa frioch rättigheterna är Sovjetunionen. Där finns en ytterligt välutvecklad rättighetskatalog införd i grundlagen. Men det hjälpte inte Solzjenitsyn. Han berövades sitt medborgarskap och landsförvisades från sitt hemland. Det förtjänar påpekas för den missnöjde herr Hermansson att den svenska grundlagen innehåller ett mycket precist förbud mot landsförvisning och fråntagande av medborgarskap. Det borde väl ändå göra herr Hermansson glad. Det finns kommunister i Sverige som uppträtt till försvar för utvisningen av Solzjenitsyn. De är på sitt sätt konsekventa. De har uppfattat utvisningen som en obönhörlig konsekvens av det kommunitiska samhällssystemet, något som detta system måste ha rätt till gentemot den enskilde. Detta är klart besked, liksom ett märkligt påstående av en av vpk:s riksdagskandidater i 1973 års val, att all opposition har större spelrum att utöva sin verksamhet i Sovjetunionen än i Sverige och att valen är mer demokratiska i detta land än hos oss. Detta är inslag i den eviga debatten mellan socialdemokratin och kommunismen. Man ser ett ofrånkomligt dilemma mellan demokrati och socialism. Från kommunistiskt håll förs också en debatt om huruvida socialismen är möjlig att upprätta med bevarande av demokratin. För socialdemokratin har det aldrig varit något dilemma. Vi vill en socialism byggd på de många människornas medverkan i demokratiska och fredliga former. Det är vår benhårda övertygelse som vi alltid hävdat i strid med dem som ansett sig företräda en högre form av demokrati. Hjalmar Branting ställdes en gång inför frågan hur han skulle ställa sig i valet mellan socialism och demokrati. Han svarade självklart nog att han som socialist i det valet inte hade svårt att välja demokratin. Det var inte svårt då, och det är inte svårt nu heller. Ty för oss innebär socialismen en fördjupning av demokratin, ett vidgande av den enskilda människans frihet, en beslutsam vakthållning kring de rättigheter och de värden som folket av egen kraft tillkämpat sig. I dag försöker en del kommunister att vara mer demokratiska än socialdemokratin. De uppträder till försvar för de medborgerliga frioch rättigheterna. Det hälsar vi i och för sig med stor tillfredsställelse. Ty det innebär, får man hoppas, ett slut på det föraktfulla talet om socialdemokratins försvar för den formella demokratin, ett tal som vi har fått höra under så många årtionden. Men varför då svänga över till en annan ytterlighet och försöka överbjuda oss i demokrati? Det kommer så plötsligt och ter sig litet överansträngt. I stället för att utmåla socialdemokratins ställningstagande i grundlagsfrågan som närmast ett hot mot demokratin borde herr Hermansson försäkra sig om en rejäl uppslutning av sitt eget parti kring demokratins principer. Det är en viktig uppgift i demokratins tjänst, som han omedelbart kan ta itu med här i riksdagen. Jag kritiserar således inte ett ögonblick herr Hermansson för att han vill vara demokrat. Tvärtom, jag stöder honom. Men det vore mera naturligt om han grep sig an med avarter inom sitt eget parti än att han angriper oss som alltid har varit demokrater. Vi är nu beredda att sätta en ny grundlag i kraft. Det kan ske efter ett mångårigt förberedelsearbete där det svenska folkstyrets förkovran varit ledstjärnan. Jag vill gärna betyga att viljan till lösningar i samförstånd kommit starkt till uttryck från alla håll under de otaliga överläggningar mellan partierna som ägt rum i skilda församlingar. Från socialdemokratins sida har vi hyst uppfattningen att demokratin bäst gagnas av att dessa arbetsformer kan läggas fast i bred enighet, och vi har känt oss möta gensvar. Strävan till samförstånd mellan olika politiska meningsriktningar kan lätt skymma den ideologiska kraft som ligger i det svenska folkstyrets principer och som omfattas av ett överväldigande flertal av vårt folk. Sedd i det perspektivet kan den i många fall förvisso egendomliga kritiken mot den nya grundlagen bli en tillgång. Ty den har gett den svenska riksdagen möjlighet att med ökad kraft slå fast den principiella innebörden i författningsreformen. 1974 års grundlagsbeslut befäster folksuveränitetens, den representativa demokratins och det parlamentariska styrelseskickets ställning i vårt land. Den svenska demokratin har därmed stärkt sin ställning. En ny författning är en viktig händelse i en demokratis liv. Låt mig till sist erinra om de ord den danske socialisten och demokraten Alf Ross skrev för snart 30 år sedan: ”Ideal kan inte ensamma skapa en demokrati. Demokrati är ett rättsligt system, ingen morallära. Skall idealen verkligen kunna forma människors samlevnad måste de bli idékrafter som ikläder sig kött och praktiken som social ordning får de demokratiska idealen ny styrka, Onsdagen den bestämdhet och kvalitet. Den bästa uppfostran till demokrati ligger i det 27 februari 1974 demokratiska livet och i de demokratiska institutionerna själva. Det är först genom att leva i ett demokratiskt samhälle som man fullt ut kan bli en god demokrat.”

Herr talman! I det mesta av vad statsministern sade kan jag instämma. Jag skall bara göra några små kompletteringar för att undvika missförstånd. Till att börja med tyckte jag att statsministern litet orättvist buntade ihop de smågrupper som vill ha ökade maktbefogenheter åt monarkin med den grupp som vill ha stärkt symbolvärde åt monarkin. Det är helt skilda kategorier, och den senare gruppen är ganska stor här i landet och bör inte gärna buntas samman med andra grupper. Men viktigare är att jag av statsministerns resonemang rörande domstolarna och deras verksamhet i detta sammanhang fick intrycket att han vände sig mot tanken på att utredningen om de medborgerliga frioch rättigheterna skulle kunna ge ett resultat som skulle kunna vidga domstolarnas befogenheter. Det finns skäl för en sådan skepsis och en sådan tvekan. Men därav får man inte dra den slutsatsen — och nu kommer jag till det jag ville lägga till rätta för undvikande av missförstånd — att vi enligt nuvarande konstitution icke skulle ha någon domstolsprövning av lagars innehåll här i landet. Vi har faktiskt det. Vi har en lagprövningsrätt, som träder i kraft när en förordning uppenbarligen står i strid med grundlagen, och den rätten har hävdats, bl.a. i ett uppmärksammat rättsfall, jag tror det var 1964. Denna lagprövning skall enligt justitieministerns klara uttalande i propositionen bibehållas även enligt den nya grundlagen. Det finns alltså en lagprövningsbefogenhet även i fortsättningen. Mitt inlägg, herr statsminister, har jag gjort bara för att undvika att kritiken av domstolarnas verksamhet ger upphov till något missförstånd. Jag tycker uppriktigt sagt inte att kritiken av vad som sker i Amerika hör hemma i svensk debatt — ingen i Sverige har väl på allvar velat förorda ett system liknande det amerikanska med domstolarnas enorma befogenheter i politiska avseenden.

Herr talman! Jag vill för det första inte alls polemisera med herr Hernelius. Det är alldeles riktigt att det finns en lagprövningsrätt, men den är mycket formell och gäller inte den politiska innebörden av lagarna. Den skall vi ha kvar. För det andra var det glädjande att höra att vi inte skall tänka oss ett amerikanskt system. Jag har en gång ägnat stor del av ett år åt att grundligt studera det här amerikanska systemet, och jag kan fortfarande rätt många av de rättsfallen. Det övertygade mig om att detta system inte har någon plats i en författning som den svenska, även om jag därmed 121 inte vill anklaga den på Montesquieus lära uppbyggda amerikanska författningen. Slutligen, herr Hernelius, skall jag beröra den tredje missuppfattningen. Om herr Hernelius misstänkte att jag ville införa honom i den nymonarkistiska klumpen i stället för i den symboliska vill jag framhålla att det inte har varit min avsikt. Jag har helt klart för mig vad herr Hernelius står i dessa frågor.

Herr talman! Då vill jag be herr Hernelius att till de många som tycker precis som herr Hernelius framföra att det inte heller var dem jag avsåg.

Vi lever i ett samhälle där medborgarna anser det som en självklar rättighet att fritt ge uttryck åt sina åsikter. Det är tillgångar som vunnits i en sekellång kamp. Vi får aldrig förslappas i försvaret av dessa rättigheter. Vi måste samtidigt vara medvetna om att den politiska, sociala och tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna för rättigheternas utövande. Försvaret för dem måste anpassas därefter. Under efterkrigstiden har det mellan nationerna vuxit fram ett samarbete, som syftar till att i överenskommelser fastställa förpliktelser till iakttagande av vissa mänskliga frioch rättigheter. Detta samarbete vilar på en övertygelse att kampen mot förtryck, diskrimination och sociala orättvisor inne i länderna på längre sikt utgör en förutsättning för stabila och fredliga förhållanden även mellan länderna. Därför har vi anledning, och också rättighet, att ge uttryck åt indignation och bestörtning då vi hör om enskilda människor eller grupper av människor som utsätts för förföljelse därför att de ger uttryck åt sina uppfattningar i litterära, historiska eller politiska frågor. Det är därför naturligt att vi starkt reagerar mot utvisningen av Alexander Solzjenitsyn. En människa måste ha rätten till sitt hemland, rätten att bo och verka i sitt eget land, att där utveckla sin skapande gärning. Det är lika naturligt att vi med oro har tagit del av uppgifter som kan tyda på att tvångsåtgärder planeras mot andra framstående personligheter som utövar vetenskaplig och litterär verksamhet. Jag tänker på en man som professor Sacharov. Det är inte oförenligt med den viktiga principen om respekt för andra folk och deras samhällsförhållanden om vi säger att vi med största uppmärksamhet följer myndigheternas hållning i de fall jag nu särskilt nämnt på samma sätt som vi gör när det gäller behandlingen av oliktänkande på andra håll. Jag är övertygad om att jag därmed företräder en uppfattning som delas av en överväldigande majoritet av det svenska folket.

Herr talman! Jag har haft och kommer säkert att ha många hårda meningsutbyten med statsminister Olof Palme. Det är därför med desto större glädje som jag nu kan uttala mitt fulla stöd och min helhjärtade anslutning till det uttalande om yttrandeoch åsiktsfriheten som herr statsministern nyss gjorde från talarstolen.

Herr talman! Alexander Solzjenitsyns brott är att han berättat sanningen om Stalins slavläger. Det man kallat hans svek består i att han älskat sitt land för mycket för att stillatigande kunna se hur människor förtrampas och förtrycks som begär rätten att tala och skriva fritt. Det är för detta han förtalats, förföljts och till sist förvisats. Men Solzjenitsyn är inte ensam. I hans hemland står nu andra upp, med ett mod som väcker beundran, och kräver liksom han frihet och rätt. De kanske inte är lika kända i västvärlden men de möter samma risker att av makthavarna stötas ut ur samhället. Det är från dem vi nu uppfattat en vädjan om vårt moraliska stöd. Det får de nu, klart och entydigt, och jag betraktar det svar som jag de senaste minuterna fått på mitt brev till de andra partiledarna som rätt och riktigt. Jag vill bara lägga till en enda mening — det mod de utsatta visar är så oändligt mycket större än det som krävs av oss.

Herr talman!

Nu har allt detta inte hänt, och därför ger det här sättet att manifestera sig i en speciell fråga ett egendomligt uttryck, om man skall uttrycka sig milt. Vi tycker att vår röst i affären Solzjenitsyn får större styrka genom de bestämmda uttalanden vårt partis valda instanser gjort. Jag ber därför att få hänvisa till de deklarationer jag har gjort dels i den allmänpolitiska debatten, dels i den föregående debatten här i dag om grundlagsfrågan. Där har jag uttalat min och vårt partis mycket bestämda mening om den sak som här har tagits upp av statsministern.

Herr talman! Det är med djupt beklagande jag konstaterar att kammarens majoritet i dag inte velat gå med på moderata samlingspartiets krav om att uppskjuta sakbehandlingen av grundlagsförslaget åtminstone så länge att de oroliga medborgare som nu börjat intressera sig för författningsreformen fått tid att närmare studera den. Säkerligen hade då åtskilliga missförstånd om dess innehåll kunnat skingras. I och för sig skulle jag även önska att man skjutit på behandlingen tills man fått se resultatet av den kommittés ansträngningar som nu är verksam för att undersöka och utforma det nya stadgandet om de mänskliga frioch rättigheterna. Det kunde ha blivit en sporre för kommitténs medlemmar att snabbt söka arbeta fram ett godtagbart förslag. En väsentlig nackdel med ett sådant tillvägagångssätt skulle möjligen ha uppstått om vi dessförinnan fått ett extraval. Då hade vi återigen fått välja 350 riksdagsledamöter och inte 349 som den nya grundlagen förutser. Å andra sidan är väl sannolikheten för att vi än en gång skulle hamna i samma oavgjorda situation som i dag råder i riksdagen ytterligt liten. Den grundlag som vi nu går att anta är ingalunda en idealisk produkt — det har ju sagts här förut under debatten. Den är ett resultat av en kompromiss, en kompromiss som ingåtts under starkt tryck och under för de borgerliga partierna ogynnsamma maktförhållanden. Vi kan därför inte betrakta den som ett avslutat verk. Den är en etapp på vägen mot en formellt och innehållsmässigt mer tillfredsställande författning för ett modernt demokratiskt samhälle som det svenska. Jag vill uttrycka den förhoppningen att framtida kompromisser kommer att äga rum under betydligt mer jämbördiga förhållanden. I den mån så krävs kan det därvid visa sig nödvändigt, inte bara att gå fram med successiva motioner år efter år utan också att tillsätta en kommitté för en allmän översyn av författningen. Ty även om det kan sägas att det nya grundlagsförslaget är bättre än den författning vi nu har är detta knappast gott nog. Det är inte idealiskt att ha en grundlag om vilken man redan från början vet att den omedelbart måste revideras på en hel del punkter. Nu skall man kanske inte överdriva betydelsen av en skriven grundlag. Storbritannien har ingen sådan, men med stöd av hundraåriga nedärvda principer som sakta ändras efter utvecklingen har man ändå skapat ett samhälle med rättssäkerhet på det konstitutionella planet. Å andra sidan känner vi diktaturer där även de mest formfulländade garantier för medborgerliga rättigheter — det har just sagts här i dag — endast är Potemkinkulisser. Det finns väl heller ingen särskild anledning att misstänka den nuvarande regeringen och regeringspartiet för att i detta hänseende inte vilja följa demokratiska principer, även om då och då illavarslande övertramp kan noteras. Timrå har i detta sammanhang gått till historien. Vi får hoppas att det stannar där. Men en grundlag skrivs inte bara för dagens makthavare utan för generationer. Vad vet vi i dag om det tryck, inre eller yttre, som en regering i framtiden kan bli utsatt för — eller kanske t.o.m. själv skulle önska utöva? Vet vi över huvud taget vilka politiska konstellationer vi kommer att ha om 20—30 år i och utanför riksdagen? Vi kan t.ex. se på den något oväntade situationen i dagens Danmark. I olika tänkbara lägen är en regerings viljeoch handlingskraft och det stöd den kan få från ett demokratiskt folk den viktigaste garantin för vår frihet och vårt oberoende, men det saknar inte betydelse att man härvid kan stödja sig på och hänvisa till en svårändrad grundlag. Låt mig här ta upp några frågor som i dagarna aktualiserats i riksdagen. Sedan 1911 står det i det socialdemokratiska partiprogrammets första paragraf att republik skall införas. Som ett historiskt fenomen kan jag väl förstå denna relikt av svunna problemställningar, men det märkliga är att den nu åter börjar dyka upp på t.ex. socialdemokratiska partikongresser. Detta är så mycket allvarligare som man brukar hävda att dessa partikongresser skall vara rättesnöret för den socialdemokratiska regeringens politik och därigenom också i nuvarande läge för landets skötsel. Betraktelsesättet är betänkligt och förolämpande för riksdagen. Inget demokratiskt land accepterar att partikongresser får vara ordergivare till parlamenten. Besluten där måste grunda sig på en allsidigare prövning av alla de faktorer som är av betydelse vid behandlingen av olika frågor än den som kan ske vid en partikongress. I och för sig är det väl möjligt att statsministern och regeringens övriga ledamöter inser att republikfrågan är ett typiskt pseudoproblem, ett skenproblem. Det har i dagens Sverige ingenting att göra med möjligheterna till en fördjupning av vår demokrati. Jag känner till många republiker, där folkets inflytande är betydligt mindre än i Sverige, och en del, där presidenten satt sig på livstid och där t.o.m. sonen fått ta över. Men på partikongressen 1973 framhöll statsministern triumferande att kungamakten genom det nya grundlagsförslaget numera endast är en plym. Herr Palme har förmodligen hämtat den bilden från slutraderna i skådespelet Cyrano de Bergerac, där den döende hjälten framhåller att han förlorat allt utom sin plym. Mot slutet av sitt tal på partikongressen deklarerade statsministern att den nya grundlagen med sitt stadfästande av parlamentarismen var ”ett stort steg mot införande av republik och att man nu ”med ett penndrag” kunde avskaffa kungamakten”. Detta yttrande har blivit föremål för stor och pinsam uppmärksamhet — även av föregående talare här i dag — så stor t.o.m. att Aftonbladet ansåg sig nödsakat att skrida till undsättning. Dess magistrala bidrag förtjänar att räddas undan glömskan. Man sade att ”därmed menade Palme bara att det är med en penna som man ändrar i grundlagen”! Men — tillade tidningen — självfallet visste han att denna operation måste följas av två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Ja, det är naturligtvis riktigt att man skriver texter med en penna, en skrivmaskin eller en tryckpress och att grundlagen ej nedtecknats med blod, möjligen med svett. För tårarna kan möjligen en del läsare svara. När sedan för någon tid sedan frågan togs upp i riksdagen genom en fråga av herr Fågelsbo, då talade statsministern ett annat språk. Han förklarade att han i sitt berömda yttrande endast avsett att framhålla att det för införande av republik nu inte behövdes en utredning, utan att det endast var fråga om en omredigering av grundlagen, vilken i sin tur krävde ett politiskt beslut. Vid dessa ganska olika uttalanden kommer man osökt att tänka på Karlfeldts Fridolin ”som talade med bönder på böndernas vis och med lärde män på latin”. Jag vet inte till vilken grupp man skall hänföra partikongressen, men det vore nog tacknämligt om statsministern i en sådan här viktig fråga talade till den på klar svenska. Även med den förklaring statsministern lämnade här i riksdagen för några dagar sedan — eller just på grund härav — är yttrandet ganska förbluffande. Menar verkligen statsministern att man i en så central och för hela statsapparaten grundläggande fråga skulle kunna övergå till republik utan en mycket noggrann utredning? En sådan utredning har aldrig gjorts. Under de över 20 år som olika grundlagsutredningar har arbetat har man aldrig diskuterat eller penetrerat frågan om vad det skulle innebära att gå över till republik — vilka fördelar och vilka nackdelar som detta skulle innebära. Mot bakgrund av hur betydligt mindre viktiga frågor blir föremål för utförliga analyser och utredningar ter sig uttalandet ganska obegripligt. Samtidigt ger det en viss inblick i hur förarbetena till den nya grundlagen bedrivits och hur tankarna på regeringssidan kan ha gått. Det är väl självklart att det inte är på grund av könsrollstänkande som vissa grupper varit mot kvinnlig tronföljd utan endast i förhoppning att därigenom öka möjligheterna att införa republik. Faktum är att kungen i grundlagsförslaget endast omnämns fem gånger, varav fyra då det är tekniskt oundgängligt. Vid alla andra tillfällen talas det bara om ”statschefen”. Detta har medfört sådana sorglustiga skönhetsfläckar som i § 2 i kap. 5. Den lyder på följande sätt: ”Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt tjugofem år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag såsom talman eller riksdagsledamot.” Här har man uppenbarligen blandat ihop kungens och en tillfällig riksföreståndares funktioner. Kungen ”tjänstgör” väl knappast — lika litet som en president — och det är väl också ganska självklart att han inte kan vara statsråd eller talman. Samtidigt ter det sig mindre sannolikt att man till tillfällig riksföreståndare skulle få en talman som ej fyllt 25 år, även om man att döma av de senaste statsrådsutnämningarna kan tänka sig ganska unga personer i höga statliga ämbeten. Jag skulle också vilja begagna tillfället att peka på en annan fråga. Sedan man nu avskaffat artikeln om väljande av nytt kungahus i en viss situation, kanske någon skulle komma på den idén att det vore möjligt att genom ett enkelt riksdagsbeslut nöja sig med att permanenta tillsättandet av en tillfällig riksföreståndare. I dagens läge skulle detta t.o.m. kunna ske med lottens hjälp! Visserligen säger departementschefen i propositionen om den nya grundlagen att genom ett sådant förfarande ”synes man komma i viss motsättning till regeln i 1 kap. 3 § om att konungen är rikets statschef”. Men någon kanske skulle vilja hävda att detta endast varit ett yttrande av en tillfällig justitieminister och att en annan justitieminister, i en okänd framtid, kunde komma till en annan uppfattning. Självfallet skulle den nuvarande regeringen aldrig kunna handla på ett sådant sätt — som ju dessutom skulle vara politiskt självmord — men man vet aldrig under vilken konstellation en sådan fråga i en framtid skulle kunna aktualiseras. Det är därför av betydelse att här med kraft understryka att en sådan tolkning aldrig kan accepteras. Detta finner också stöd i utkastet till den informationsbroschyr som det har talats om här tidigare i dag och som ligger under tryckning och där det sägs att Sverige är en monarki. Jag skall inte förlänga debatten med en uppräkning av alla de frågor som behöver en översyn och där man i framtiden kommer att behöva vidare utredningar och beslut. Jag vill, herr talman, endast med hänsyn till det läge i vilket grundlagsfrågan nu befinner sig inte framställa något eget yrkande utan ansluter mig till yrkandet om bifall till konstitutionsutskottets olika betänkanden i denna fråga. Men jag här ändå velat anföra några synpunkter inför det framtida grundlagsarbete som jag förutser komma till stånd och vid vilket man får möjlighet att genomföra en väsentlig del av de förbättringsförslag som moderata samlingspartiet och övriga borgerliga partier hittills framlagt och i framtiden kommer att ställa.

Herr talman! Det vilande grundlagsförslaget har naturligtvis alldeles särskilt sysselsatt oss nyvalda riksdagsmän, som inte var med när förslaget förra året debatterades här i kammaren. I motsats till övriga riksdagsmän har vi inte haft möjlighet att motionera eller att rösta på reservationer i de delar där vi har en avvikande mening. Deita har väl inte precis gjort vårt ställningstagande lättare. Det är väl å andra sidan ingen som helst tvekan om att förslaget som det föreligger innebär betydande förbättringar i jämförelse med grundlagberedningens förslag, inte minst när det gäller Konungens ställning. Jag har för min del kommit till den uppfattningen att grundlagsförslaget, trots sina brister och ofullkomligheter, förmodligen är det bästa som kan åstadkommas i nuvarande läge, och att arbetet — om förslaget i dag antas — måste inriktas på ytterligare förbättringar i linje med bl.a. de moderata reservationerna från förra året. Men förslaget innehåller också ett avsnitt som inte har varit föremål för några reservationer och som snart blir aktuellt här i kammaren i ett annat avseende. Jag syftar på förslaget om en sänkning av rösträttsåldern och valbarhetsåldern till 18 år, ett förslag som följs upp redan om några dagar av en proposition om sänkning också av myndighetsåldern till 18 år. Ett liknande förslag — det gällde då en sänkning av rösträttsåldern från 21 år till 18 år — förkastades vid en folkomröstning i Danmark 1969 med mycket stor majoritet. Jag är väl medveten om att många ungdomar kan vara helt kapabla att ta ett sådant samhällsansvar och ett sådant ansvar för sig själva som den här sänkningen förutsätter, men jag är också medveten om att många ungdomar inte är mogna att redan vid 18 års ålder ta hela och fulla ansvaret för sig själva, än mindre då för samhället. Jag tänker främst på de ungdomar som av en eller annan anledning kommit på sned i tillvaron. Jag har svårt att förstå annat än att en sänkning av rösträttsåldern och därmed som en självklar konsekvens också av myndighetsåldern måste innebära ökade svårigheter för många av dessa ungdomar. Det kommer ju inte minst att innebära att hundratals ungdomar, som i dag skulle kunna överlämnas av domstol till vård enligt barnavårdslagen, i stället riskerar att hänvisas till kriminalvården. Det torde också leda till att många som i dag kan få åtalseftergift i stället kommer att lagföras. Herr talman! Jag har inget yrkande, men det förhållandet att jag i dag ämnar rösta ja till det vilande förslaget innebär inte att jag delar uppfattningen om det lämpliga i sänkningen av rösträttsåldern och valbarhetsåldern till 18 år.

Herr talman! Handläggningen av grundlagsfrågor är ju sådan, som fru Troedsson nyss talade om, att den som inte varit med första gången och då kunnat reservera sig mot inte godtagbara avsnitt i förslaget saknar möjlighet att vid lagförslagets slutliga behandling anföra reservation. Han har bara att godta förslaget eller att förkasta det i dess helhet, även om det bara skulle vara en ringa men för hans egen övertygelses skull väsentlig del som han inte kan godta. Det finns väl inte någon förening som inte i sina stadgar har en paragraf om att en styrelseledamot som är av annan mening men inte anför reservation mot majoritetens beslut delar ansvaret för det beslut som fattats. Jag hör till dem som inte kan godta allt i förslaget till grundlag, men jag har ingen möjlighet, sådan som författningen nu är, att anföra de reservationer som mina partivänner lät ta till kammarens protokoll när frågan första gången behandlades. Jag kan alltså på så vis inte undandra mig ansvaret för ett beslut. Det nya lagförslaget tycks för Övrigt inte vara bättre i det här avseendet. Enda möjligheten för mig att anmäla avvikande mening är alltså ett avslagsyrkande, vilket härmed varder framfört. Det gäller förslaget till regeringsform och det gäller förslaget till ändring i successionsordningen. Rätt att motivera mitt yrkande har jag, såvitt jag kan förstå. Men först några ord om procedurfrågan. All offentlig makt utgår ifrån folket, heter det stolt i förslaget till regeringsform. Men vad som skett under de senaste månaderna och vad som hittills i dag sagts i kammaren har ganska tydligt visat att man menar att folket bara vid ett enda tillfälle är kompetent att yttra sig i politiska frågor och utöva sin politiska makt, och det är när det skall välja riksdagsmän. För övrigt skall folket inte inbilla sig att det har någonting att säga till om i politiken, utan det skall hålla sig tyst och inte störa riksdagen med egna åsiktsyttringar; det är i alla fall bara vi i det här huset som har det politiska förståndet. Varje tal om folkomröstning och sådant tar man som en skymf mot den representativa demokratin. Ja, så tolkas ute i landet den överlägsna attityd som de etablerade partierna har intagit gentemot dem utanför riksdagen som dristat sig till att ta till orda i författningsfrågan. Om man menar att opinionen varit illa underbyggd, att den är något yrvaken och vilseledd, så återfaller det väl på oss själva som ett klart underbetyg för vårt sätt att sköta informationen. Vad som förevarit har onekligen fäst uppmärksamheten vid några ganska intressanta frågor inom den representativa demokratin. Att vi måste ha en sådan och inte gärna kan lägga oss till med en mångtusenhövdad folkförsamling är vi nog alla överens om, även om vi på moderat håll hävdat att den representativa demokratin bör kunna göras mera levande genom att kompletteras med beslutande folkomröstningar i därför lämpade frågor — jag kanske för säkerhets skull bör understryka: i därför lämpade frågor. För egen del tycker jag nog att en ganska regelbunden användning av folkomröstningsinstitutet, såväl beslutande som rådgivande — ungefär som i Schweiz — hade varit ett positivt inslag i den nya författningen, inte minst för att bryta den tendens till pampvälde som finns inbakad i varje representativ demokrati. Att vi valda ombud för Sveriges folk inte kan fråga våra uppdragsgivare till råds i varenda fråga är vi väl alla överens om. Men skall medborgarnas inflytande på politiken bara få göra sig gällande vid ett enda tillfälle, på valdagen? Det kan ju i alla fall uppkomma frågor som då inte förutsetts men där medborgarna bör få säga sin mening. Vi har hamnat i ett sådant läge nu, inte på grund av oförutsedda omständigheter utan på grund av en bedrövlig information till väljarna. Som parti är det väl bara kommunisterna som drivit författningsfrågan i valkampanjen. Därtill kommer några enstaka riksdagskandidater från olika håll. Men från övriga partiers sida har upplysningen helt enkelt varit obefintlig. Man har, tyvärr inte utan fog, ansett att valet gällt så många angelägenheter — skattefrågor, sociala frågor, miljöfrågor och annat — som legat den enskilde väljaren oändligt mycket närmare om hjärtat än mer eller mindre subtila grundlagsfrågor, varför man skjutit dessa grundlagsfrågor åt sidan. En informationskampanj med en objektiv och lättfattlig broschyr som distribueras till alla — någonting i stil med ”Om kriget kommer” — är väl ungefär vad vi borde ha haft. Den broschyr som signaleras ger inte folket någon som helst upplysning om vad förändringarna i grundlagen innebär. Det är ett utslag av likgiltighet inför de historiska sammanhang som här ligger bakom. Man kan inte se och jämföra vad den nuvarande grundlagen och vad den nya innebär. Skall broschyren ha någon mening skall den ställa dessa saker mot varandra och göra jämförelsen så att väljarna kan bilda sig en egen uppfattning. Men nu förefaller det nästan som om det inte är meningen att väljarna skall sätta sig in i det hela — det är inte meningen att svenska folket skall få veta vilken grundlag vi över dess huvud inför. Om någon bäddar för ett missnöjesparti, så är det väl just den majoritet som till varje pris skall trumfa genom grundlagen innan den under arbete varande broschyren, hur bristfällig den än är, hunnit komma folket till handa. En ordentlig information om motiven till den nya grundlagen, om skillnaderna mellan den och den nuvarande, hade kunnat slå en bro över den klyfta mellan medborgare och politiker som nu kan få ödesdigra konsekvenser. När en häftig debatt om grundlagsreformen om än sent blossat upp, hade det väl bort ligga både i regeringens och i konstitutionsutskottets eget intresse att lugna de oroliga, som man förmenar är vilseledda av illvilliga element. Nej då, konstitutionsutskottet tänker för er, därefter rätten och packen eder. Man hänvisar till att grundlagsarbetet hållit på närmare 20 år, och nu kan man inte dröja med det definitiva beslutet ens en månad längre. Jag har uppriktigt sagt svårt att förstå varför de 20 åren skulle vara motiv mot uppskov. Det är väl ändå resultatet och inte arbetstiden som skall räknas. Man har ju hela tiden talat om vikten av att grundlagsbeslutet måtte omfattas av största möjliga enighet. Att man på 20 år inte fått fram annat än en så undermålig produkt som den föreliggande vittnar väl om arbetets svårighet, men det vittnar också om att man hade behövt inhämta råd utifrån. I dagens läge hade därför det naturliga varit att i en folkomröstning fråga väljarna till råds. Erfarenheten visar att det inte går att tynga en vanlig valkampanj med någonting så väsentligt som en helt ny grundlag. Jag berättade nyss att den kommer bort i hanteringen. Om vi vill ha ut .grundlagens innebörd till väljarna är, såvitt jag kan förstå, enda möjligheten en särskild upplysningskampanj i samband med en folkomröstning. Jag delar helt konstitutionsutskottets ordförandes åsikt att en sådan folkomröstning skulle ge svårtydbara svar, men inte minst den SIFO-undersökning som nyligen gjorts har visat att i varje fall i vissa frågor fullt entydiga utslag skulle ha lämnats. Inte ens en representativ demokrati borde kunna sätta sig över medborgarnas så klart uttalade mening. Men ändå kan jag inte ansluta mig till kravet på en folkomröstning i grundlagsfrågan. Orsaken är den att man tyvärr måste befara att frågorna i en sådan inte blir korrekt formulerade. Spåren efter tidigare folkomröstning förskräcker, och det är som bekant majoriteten som bestämmer hur frågorna skall se ut. Vad årets nya kammarledamöter tycker och tänker i den här frågan förefaller att vara konstitutionsutskottet skäligen likgiltigt. Vi har att vara transportkompani och ingenting annat. Planen att avgöra frågan redan den 23 januari var ett typiskt utslag av de tankegångarna. Som väl var blev det ändring i det avseendet, men i ett annat avseende känner jag mig trampad på tårna å de nyvaldas vägnar. Vi har rätt att tillställas samma handlingar som underlag för vårt eget ståndpunktstagande som kommit de kamrater i kammaren till del, som var med om frågans behandling vårriksdagen 1973, men så har inte skett. Jag vill naturligtvis inte påstå att vi nya skulle vara så skröpliga att vi inte orkar gå ned till tryckeriexpeditionen och skaffa oss handlingarna. Men vi skall inte behöva gå dit. Så fasligt märkvärdiga är inte gamlingarna i den här församlingen att bara de skall få allt erforderligt tryck till sina bänkar, medan vi nya bara får konstitutionsutskottets betänkande nr 8, bara lagtext, inga motiveringar, inga remissyttranden. Om felet ligger hos konstitutionsutskottet eller någon annan kan inte jag avgöra, men det är ett jämlikhetskrav från de nyvaldas sida att det inte får gå till på det här viset. informationen till väljarna är nog skäl för ett avslagsyrkande, finns i sakfrågorna ytterligare motiv. Det ligger här i sakens natur att mitt anförande kommer att bli negativt, eftersom det kommer att handla om just de punkter där jag har avvikande mening. Det positiva behöver inte jag ta fram, för det har minsann grundlagsfäderna gjort. Som alla fäder är de omåttligt stolta över sitt verk och kan inte se att vad de bidragit till är det minsta skrynkligt i ansiktet. Med tanke på de 20 årens bakomliggande arbete hade man kunnat förvänta ett perfekt förslag, men på det framlagda tycker jag nog att man snarare borde använda samma kritik som min lärare vid infanteriskjutskolan en gång i tiden gav mig för mitt sätt att ordna målen vid en övning: Mycket har jag sett men sällan så litet. Det är framför allt fem frågor som jag kommer att uppehålla mig vid. Det är Konungens ställning, statsministerns makt, valprövningsnämnden, rättighetskatalogen, och det är förhållandena under krig och ockupation. De flesta av dessa saker har väl tidigare diskuterats till leda, och jag kan därför fatta mig ganska kort. Vad först statsministerns makt beträffar tycker jag att det på något sätt är i otakt med utvecklingen att samla så mycken makt på en hand som här kommer att ske, låt vara att man påstår att denna makt bara kommer att vara formell. Men om nu denna maktöverflyttning till statsministern skall ske, vore det då inte bättre med en folkvald statsminister i stället för hela denna karusell som beskrivs i 6 kap. 2 och 3 §§? Jag kan inte låta bli att väcka den tanken, som jag vill minnas att jag gav uttryck för i riksdagen för 10—15 år sedan. Jag kan inte förstå annat än att statsministern med detta förslag skulle få en helt annan auktoritet att sätta bakom sin makt. Med tanke på konstitutionsutskottets genom åren visade oförmåga att utöva sin i 105 § regeringsformen föreskrivna granskning av statsrådens ämbetsutövning utan att låta de partipolitiska förhållandena spela in, har jag vidare, tyvärr, svårt att låta bli att sätta ett stort frågetecken inför valprövningsnämndens arbete. De grannlaga uppgifter, som den nämnden kan komma att handlägga, hade bättre fullgjorts av en absolut oväldig regeringsrätt. Det förvånade mig kanske något när statsministern nyss talade mot att politisera våra domstolar. Det är ju precis vad som här kommer att ske. Den s.k. frioch rättighetskatalogen innebär utan tvivel i vissa avseenden en klar förbättring — märk väl för de frioch rättigheter som uttryckligen nämns däri, men det är som bekant inte alla. Genom att kapitlet inte innehåller någonting om generella rättigheter, som hittills ändå med stöd av en 16S-årig praxis medfört ett visst om än i vissa avseenden alltför svagt skydd, så har skyddet på flera håll blivit sämre. Om den Mehrska kommittén kommer till något resultat vet vi inte. Gör den det inte, eller kan den inte enas och i varje fall intill dess att eventuella förslag slutgiltigt antagits av riksdagen, står t.ex. föräldrarätten utan skydd. Men med behandlingen av privatskolorna i färskt minne är det kanske fullt avsiktligt. Arvsrätten står också utan grundlagsskydd, och det är betänkligt med tanke på de vilda förslag om dess upphävande som ganska nyligen presenterades av en socialdemokra tisk arbetsgrupp. Över huvud taget står den enskilda äganderätten, omnämnd i nuvarande regeringsformens 16 §, helt utan grundlagsskydd om än fast egendom genom 8 kap. har tillförsäkrats bräckligt skydd. Det gäller alltså där expropriation. Även det här är betänkligt, inte minst mot bakgrunden av ett yttrande här i kammaren nyligen av konstitutionsutskottets ordförande av innebörd att man inte finge formulera frioch rättighetskatalogen så, att den kunde bli ett hinder mot progressiva reformer. Hur långt har man tänkt sig gå med de progressiva reformerna? Hur långt får de inkräkta på den enskilda äganderätten? Varför har man inte talat om för väljarna att äganderätten för närvarande är utan grundlagsskydd? Såvitt jag kan förstå går det helt enkelt inte att byta ut nuvarande 16 § regeringsformen i vad gäller dess generella skyddsbestämmelser, hur svag eller obefintlig deras verkan än må vara, mot noggrant specificerade frioch rättigheter — helt enkelt därför att man alltid glömmer bort någonting. Föräldrarätten och arvsrätten är exempel på sådana saker som har varit bortglömda och som man plötsligt har kommit att tänka på litet senare. Det måste därför alltid finnas kvar någonting av generella bestämmelser för att inte vissa områden skall få det sämre, vilket är just vad som nu sker. Det här är så mycket viktigare därför att det framgår att rätten att genom vanlig lag inskränka frioch rättigheterna avses bli i det närmaste oinskränkt. Vad så Konungens ställning beträffar har mig veterligen ingen enda människa yrkat på utökad makt för honom. Det är inte fråga om hans befogenheter utan om hans funktioner, som ju så gott som uteslutande kommer att bli representativa, om man undantar öppnandet av riksmöte, ordförandeskapet i utrikesnämnden och möjligen mottagandet av ambassadörers ackreditiv. Det borde vara självklart att konungen undertecknar alla expeditioner. Detta gäller för övrigt även om statsöverhuvudet skulle vara en president, och det är också självklart i alla västerländska stater, enligt en tablå som upplysningstjänsten tagit fram åt mig — med undantag bara för Österrike där förbundskanslern fullgör dessa åligganden. Det är här en fråga om historisk kontinuitet om inte annat, men för det historiska sambandet har uppenbarligen, som redan framhållits, varken grundlagberedning eller konstitutionsutskott någon större förståelse. I detta sammanhang bör man nog i alla fall med tillfredsställelse konstatera att det så som den nya riksdagsordningen är formulerad inte blir omöjligt att bevara det väsentliga av ceremonin vid riksdagens öppnande. Erfarna diplomater som sett det mesta av världen är fullständigt eniga i sitt omdöme: en så vacker och anslående ceremoni som den svenska riksdagens öppnande finns inte på något annat håll. Den reklamen för vårt land har vi absolut inte råd att mista. Hur man går till väga vid utseende av ny regering på andra håll i världen vet jag inte, men jag kan inte finna någonting som från demokratisk synpunkt är stötande i att även här det över partierna stående statsöverhuvudet konungen träder in. Och det är att märka att Landsorganisationen i sitt yttrande, som ju gick ut på att det skulle bli republik, ansåg att i stället för talmannen presidenten skulle utse ny regeringsbildare. Det är inte alltid som talmannen har ett så orubbat gott anseende tvärs över alla partigränser som vår nuvarande. Och att man räknat med diverse fiffel, närmast av studentkårsvalstyp, därom vittnar lagförslagets 6 kap. Det är alltså när det gäller konungens ställning inte avsikten att ge honom makt utan att bibehålla de politiska och representativa funktioner som över huvud är självklara i en modern demokrati. Sedan må statsöverhuvudet vara president eller konung, det spelar ingen roll. Att samhällsskicket hos oss skall vara en monarki har väl SIFO-undersökningen eftertryckligt bekräftat.

Jag har väldigt svårt att dela den förtjusning som även från borgerligt håll här lagts i dagen över kungadömets ”starka” ställning. Jag skall inte här ta upp någon principdebatt, men jag kan inte underlåta att ge uttryck för min och många andras oro inför oviljan att i grundlagen fastslå att vårt land även på lång sikt skall vara en monarki. Sverige är ett litet land med ett utsatt läge, och nog borde vi göra allt för att bevara ett statsskick som vid byte av överhuvud inte inbjuder till sådana påtryckningar och inblandningar i interna angelägenheter som ett av våra grannländer fått uppleva när man försökt att i presidentval ställa upp en borgerlig motkandidat. En sådan risk löper man inte i en ärftlig monarki. Särskilt viktigt är detta om regeringen under en följd av år konsekvent försummar eller urholkar landets försvar. Därmed kommer jag in på den sista frågan, nämligen förhållandena vid krig och ockupation. Jag har haft en särskild anledning att intressera mig för denna fråga men i konstitutionsutskottets betänkande nr 26 till 1973 års riksdag inte funnit en bokstav därom utöver själva lagtexten. Man frågar sig: Vet utskottet egentligen vad man föreslagit och hur menar utskottet att väljarna med ledning av den totala tystnaden skall kunna bilda sig en egen uppfattning i frågan? Visserligen är en stor del av detta avsnitt av sådan art att den helt enkelt inte kan debatteras offentligt, men åtminstone något hade väl utskottet, om det över huvud taget tänkt, kunnat delge oss. I 13 kap. 108 finner man att konungen om han i krig och under ockupation befinner sig på annan ort än regeringen, skall anses förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef. I 5 kap. 5 § sägs att regeringen. efter sex månader har att anmäla detta till riksdagen, som bestämmer om konungen skall anses ha avgått. Ja, vilken riksdag är det då som bestämmer detta? Om riksdagen fungerar på ockuperat område — och vi har ju t.o.m. åtminstone en general, som från början tänker sig att fienden skall släppas i land och alltså ockupera riket — får enligt 13 kap. 98 inget ärende avgöras om inte minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltar. Men dessa tre fjärdedelar av kammaren kan med enkel majoritet konstatera att konungen avgått. Man skall ha bra litet minne av vad som skedde i våra grannländer för 35 år sedan för att inte förstå hur en ockupationsmakt kommer att se till att inte fler än tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter kan inställa sig och därefter genom lämpliga påtryckningar ge omröstningen önskat resultat. På så vis kan, eftersom det inte är en grundlagsfråga att konstatera att konungen avgått, en minoritet under sken av lag och rätt införa republik, för märk väl: successionsordningens 9 § om val av nytt kungahus, om konungen avgått eller kungaätten utslocknat, har avskaffats. Att konungen skall stanna kvar på ockuperat område kan sannerligen inte anses självklart. Man kan med Estlands president Päts' öde för ögonen förstå vad som då skulle ske med konungen och att han därför, om regeringen med stöd av 13 kap. 8§ kommer att verka under ockupationsmakten, kommer att vara på annat håll. Konungen skall, om olyckan av krig och ockupation kommer över oss, vara där han gör bäst nytta, på icke ockuperat område, kanske i motståndsrörelsen eller något sådant. Det går aldrig att i detalj föreskriva vad som skall ske i händelse av krig. Man vet som bekant hur det börjar men aldrig hur det slutar. Men det är inte några verklighetsfrämmande konstruktioner att konung och regering kan komma att hamna på olika håll, och man tycker att utskottet hade bort bena ut detta problem litet mera. Och så till sist! Det nya grundlagsförslaget är en intressant produkt, som jämfört med 1809 års vältaligt vittnar om det förfall vari vårt vackra svenska språk har råkat. Om nu varken grundlagberedning eller utskott haft någon språkman i sin krets, nog hade man väl i alla fall kunnat remittera förslaget till Svenska akademien, vår högsta språkvårdande instans. Jag menar inte att man skulle klä grundlagen i arkaisk språkdräkt, men det hade då sannerligen inte varit omöjligt att i moderna formuleringar ge den en sådan utformning som bör skilja en grundlag ifrån övriga lagar. För att inte nu någon må tro att jag med det sagda avser att strö rosor för grundlagsfäderna upprepar jag mitt yrkande, att riksdagen måtte förkasta de såsom vilande antagna förslagen till ny regeringsform och till ändring i successionsordningen.

Herr talman! Herr Hermansson ställde frågan: Varför angrips kommunisterna av folkpartiet i den här debatten? Mitt svar är: därför att kommunisternas anspråk på att vara de främsta företrädarna för demokratiska friheter och rättigheter stämmer så illa med kommunisternas förflutna och med deras ideologi. Det är för oss liberaler alltid självklart att dra upp en klar rågång mot kommunism och socialism, och det är särskilt viktigt för oss att göra det när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. I fråga om det förflutna gav sig herr Hermansson ut i en debatt om historia, där han ville visa att sedan flera tiotal år tillbaka skulle kommunisterna ha varit de i Sverige, som har visat det mest demokratiska sinnelaget. Det var under denna tid som kommunisterna hyllade pakten mellan Sovjetkommunism och tysk nazism. Det var under den tiden som kommunisterna försvarade upprättandet av muren som stängde inne de människor som ville lämna det kommunistiska förtrycket i Östtyskland. Det var under den tiden som kommunisterna hyllade nedkämpandet med pansar av den ungerska frihetsrörelsen. Det var under den tiden som de svenska kommunisterna hyllade Josef Stalin med orden: ”Må Sveriges kommunister hedra Stalins minne genom att bättre tillägna sig Stalins geniala lära och låta den bli vägledande för hela den politiska verksamheten. Under Stalins ärorika banér, framåt till socialismen.” Det var ledstjärnan för Sveriges kommunister under tid herr Hermansson anser att de bättre än andra i vårt land visade ett demokratiskt sinnelag. Jag tror inte att den här historieskrivningen behöver några ytterligare kommentarer än de som genom åren har fällts av herr Hermansson och hans partivänner. Enligt deras uttalanden är Sovjetunionen det enda land, där ett kommunistiskt parti har kunnat genomföra uppbyggandet av ett socialistiskt samhälle. Så mycket för historien. I den aktuella debatten inom det kommunistiska partiet möter vi samma problematik, kanske litet mer stillsamt uttryckt: frågan om demokrati och socialism går att förena. I det kommunistiska partiprogrammet sägs: ”Styrkeförhållandena i klasskampen avgör om storfinansen kan tvingas acceptera en avveckling av dess politiska och ekonomiska makt utan väpnat motstånd.” Här slutar meningen, men tankegången fortsätter naturligtvis: —— — eller om det skall bli nödvändigt att genom föra socialismen med väpnat våld.

— — — Det är därför det inte finns någon parlamentarisk väg till socialismen.

Det är den tankegång som uttrycks på ledande plats i den tidning där en av de kommunistiska riksdagsledamöterna är politisk redaktör.

Ett flerpartisystem, där en del partier slår vakt om blandekonomi och kapitalism, är ett värn för klassförtrycket — det har vi hört kommunistiska talare säga många gånger från denna talarstol. Om det då i grundlagen ges en rätt för folket att bekämpa klassförtrycket och utsugningen, då är det detsamma som en ursäkt för att, om det inte går på annat sätt, med icke fredliga medel ändra på detta system. På samma sätt vet vi, när det här talas om att ”folket har rätt att .. .”, att folket enligt kommunistisk terminologi alltid har inneburit den kommunistiska delen av folket. Nu sägs det ofta från kommunistiskt håll: ”Varför tala så mycket om hur det är i andra länder? Vi företräder en svensk kommunism.” Ja, att man tar exempel från andra länder sker ju just mot bakgrund av den debatt som förs inom det svenska kommunistiska partiet — om det går att införa socialism med fredliga medel. Det är klart att om de svenska kommunisterna är osäkra om detta och diskuterar det, då går vi andra till utländska erfarenheter. Vi finner då att man ingenstans har kunnat förena ett socialistiskt samhällsskick med demokratiska frioch rättigheter. Socialismen har alltid införts till priset av att oliktänkande har förföljts, och förvägrats rätten att uttrycka sin mening.

Det ligger ganska nära till hands att tro att man har en gemensam syn i den frågan när de två partierna gör sådana gemensamma framträdanden som man har gjort. Det förvånar väl ingen att kommunisterna nu försöker komma ifrån detta, genom att hänvisa till andra uttalanden som man har gjort, och som är av en annan innebörd. Herr Hermansson läste här upp vad han hade sagt i en artikel i Dagens Nyheter om att reaktionära åsikter enligt hans uppfattning inte skall bekämpas med hjälp av censur och förtryck. Det är klart att han har gjort sådana uttalanden, och det är i och för sig intressant som en nyhet. Det normala är ju att kommunisterna har slagits för yttrandefrihet för sig själva när de har varit i opposition. Men det har inte hört till vanligheten att man också har talat för yttrandefrihet för människor med en annan uppfattning, och det är ett framsteg att man gör det.

Herr talman! Det här är ett förslag från mig om att talmanskonferensen skulle få i uppdrag att göra försök med manuskriptfria överläggningar här i riksdagen. Jag tycker att det är ett bra förslag. Konstitutionsutskottet har avvisat det med en mycket konstig motivering — eller rättare sagt utan någon motivering alls. Utskottet anför bara att det har tagit ställning till förslaget tidigare och då var emot det och kommer att vara det i fortsättningen också. Det är den mest träaktiga konservatism man kan tänka sig: vi har en gång tänkt på ett visst sätt och kommer att tänka så i fortsättningen också! Jag skall utbe mig en förklaring om den verkliga motiveringen när utskottets talesman kommer upp i talarstolen. Det finns, som jag ser det, förnuftiga tankar bakom förslag. Vi skulle på det sättet otvivelaktigt kunna förkorta debatterna i riksdagen. Detta system tillämpas i det engelska parlamentet, där ledamöterna inte får ha manuskript med sig i talarstolen. I den tyska förbundsdagen i Bonn finns en regel som säger att talmannen får bestämma att talarna inte skall ha manuskript. Åtminstone alla avgående talmän säger att de är irriterade på manuskriptläsandet, som ofta innebär att man talar förbi varandra eller upprepar argument. Jag har upplevt här i kammaren, när en fråga har diskuterats av tio ledamöter, att nummer elva kommer upp och förklarar vilket ämne vi diskuterar, vilket faktiskt är ganska onödigt på det stadiet! Det heter i konstitutionsutskottets betänkande att riksdagen tidigare har avslagit motioner om förbud mot att tala från manuskript. Såvitt jag vet har det aldrigt rests något krav på förbud mot manuskript, utan det har alltid föreslagits att det skulle ske på försök. Talmanskonferensen skulle få i uppdrag att exempelvis en dag i veckan pröva hur debatterna tar sig ut utan manuskript. Jag tror man skulle få mycket omedelbarare och spontanare debatter, dvs. verkliga debatter i stället för långa uppläsningar som går förbi varann. Riksdagen skall inte vara någon sorts plattform för oratoriska utsvävningar, utan vi skall diskutera sakfrågor, ge och ta argument som hugger tag i varann i stället för långa utläggningar. Jag skall med spänning avvakta den verkliga motiveringen från konstitutionsutskottet, för en sådan finns inte i utskottsbetänkandet. Jag skall, herr talman, be att få yrka bifall till motionen så att jag inte glömmer bort det.

Herr talman! Den här debatten skall i varje fall inte på grund av mig bli lång denna gång. Utskottet har inte funnit anledning att införa några restriktioner i denna fråga. Det står var och en fullt fritt att gå upp och tala utan manuskript eller med manuskript. Den friheten tycker vi att ledamöterna alltjämt skall få ha. Med den motiveringen ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det var inte mycket till motivering det heller. Den var föredömligt kort. Det är den enda komplimang jag kan ge fru Thunvall. Motionens mening är, även om den också är kort, att vi skulle få livligare och kortare debatter så att vi slapp sitta här nattetid, som vi ju ofta får. Har inte konstitutionsutskottet någon synpunkt på detta? Skulle man kunna vinna något eller tror konstitutionsutskottet att jag har fel i min uppfattning att det skulle bli kortare sammanträden och livligare debatter? Det är väl ändå eftersträvansvärt, fru Thunvall? Men konstitu tionsutskottet tror kanske inte att det skulle bli fallet. Jag saknar fortfarande en motivering.

Herr talman! Anledningen till betänkandet nr 4 från finansutskottet är en motion, som herrar Alemyr och Larsson i Staffanstorp har väckt och där de hemställer om ändring av stadgarna för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond när det gäller valbarheten för de av riksdagen utsedda ledamöterna. De nuvarande bestämmelsernas innebörd framgår av utskottsbetänkandet. Där kan man även se att det så sent som 1971 skedde en ändring av bestämmelserna med anledning av en skrivelse från stiftelsens styrelse. Utskottet har vid behandlingen av motionen kommit till den slutsatsen att man inte bör ha någon kategoriklyvning, och utskottet har därför inte tillstyrkt motionsyrkandet om olika bestämmelser för olika grupper. Däremot har utskottsmajoriteten tillstyrkt en ändring så till vida att spärren för omval flyttas från två till tre år. Den reservation som är fogad till betänkandet av de moderata utskottsledamöterna går ut på ett avslagsyrkande. Det är huvudsakligen tre skäl som vi har åberopat härför. Vi tycker först och främst inte att en motion av en enskild ledamot är tillräcklig grund för en ändring av stadgarna. Som jag nyss nämnde har det så sent som för två år sedan skett en stadgeändring, och det kan vara till viss skada för riksdagens anseende om sådana här ändringar kommer litet för tätt, speciellt om man kan misstänka att ändring skett för att tillgodose någon enskild ledamots intressen. Vi tycker också att om det finns saklig grund för en ändring bör ett initiativ utgå från stiftelsens styrelse. Herr talman! Det är de huvudargument som vi använt oss av i reservationen, och jag ber att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Utskottet har vid behandlingen av motionen 360 av herr Alemyr och herr Larsson i Staffanstorp funnit att behovet av att bibehålla och understryka betydelsen av kontinuitet i det här styrelsearbetet är värt att beakta. Vi har därför funnit skäl till att tillstyrka viss ändring i stadgarna för stiftelsen. Ändringen innebär att vid val av ordinarie ledamot skall ledamot eller suppleant få omväljas ifall han tillhört styrelsen längst under de tre senaste kalenderåren. För närvarande gäller en begränsning på två år. Utskottsmajoriteten har också funnit det angeläget att uttala att den i stadgarna inskrivna principen om viss cirkulation i styrelsen alltjämt skall gälla. Enligt majoritetens mening bör det då inte göras någon skillnad mellan olika medlemmar i stiftelsens styrelse.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

Herr talman! Den fråga riksdagen nu har att ta ställning till är egentligen ganska intressant. Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4 grundar sig på motionen 1291 av herr Carlshamre. Den gäller beräkningen av den framtida ATP-pensionen. Till utskottets betänkande har endast fogats ett särskilt yttrande av mig och herr Fridolfsson, men det kan kanske finnas anledning att återkomma till denna fråga längre fram. Den pension en löntagare skall få en gång i framtiden grundar sig som bekant på den inkomst han haft under förvärvstiden. Pensionsgrundande är också de belopp som utgått från den allmänna försäkringen som ersätter inkomstbortfall. Det gäller ersättning från arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring osv.

Detta måste få konsekvenser ju mer man arbetar med ett system baserat på arbetsgivaravgifter. Bara den fyraprocentiga arbetsgivaravgiften betyder att man lyfter bort 4 miljarder kronor ur lönepotten. Dessa 4 miljarder kronor är då inte längre pensionsgrundande. Ännu mer uttalat blir detta förhållande genom exempelvis den senaste socialförsäkringsavgiften på 3,3 procent med direkt uppmaning till löntagarna att hålla tillbaka sina lönekrav i motsvarande grad. På det sättet flyttar man också 3—4 miljarder kronor pensionsgrundande pengar över till statskassan. Det får ekonomiska konsekvenser för den anställde när han en gång i framtiden skall uppbära pension. Det här kan inte vara tillfredsställande i långa loppet. Vi vet att det redan i år kommer ett förslag om en skattesänkning vilken skall finansieras med arbetsgivaravgifter. En eventuell arbetslöshetsförsäkring kommer också att finansieras på samma sätt. Det blir en sänkning av pensionsåldern som också, enligt vad det ryktas, skall finansieras med sådana här avgifter. Allt detta innebär att det pensionsgrundande underlaget för löntagarna hela tiden minskar. Man kan ju inte använda pengarna två gånger, både till arbetsgivaravgift och till lön. Ju mer man använder sig av sådana här avgifter, desto mindre blir utrymmet för lön och därmed också för pension. Löntagaren får alltså betala sådana här avgifter med en sänkt pension i framtiden. Om man skall fortsätta att införa sådana här avgifter måste hela ATP-systemet göras om. Det här är en ny vinkling på ett problem som vi inte tidigare har diskuterat i kammaren men som vi förmodligen får stor anledning att återkomma till — när det blir ännu fler arbetsgivaravgifter. Frågan är också intressant mot bakgrund av LO:s resonemang att löntagarnas skatter skall förvandlas till en arbetsgivaravgift. Nu grundas löntagarens pension på hans bruttoinkomst. Överförs inkomstskatten till en arbetsgivaravgift blir denna inte pensionsgrundande. Vi har emellertid inte framfört några krav på åtgärder; vi har ingen reservation. Jag tror dock det finns anledning att återkomma till den här problematiken längre fram. Jag har velat anföra dessa synpunkter nu för att kammarens ledamöter skall få tillfälle att fundera på denna fråga. Jag tror nämligen att det kommer att uppstå problem om vi fortsätter att höja arbetsgivaravgiften och socialförsäkringsavgifterna, vilka alltså skall betalas av arbetsgivarna.

Herr talman! Utskottet var fullständigt enigt vid behandlingen av motionen i detta betänkande. Det utgör självfallet ett problem att löntagarna inte behöver betala någon folkpensionsavgift. Denna borttagna avgift motsvarar en utebliven löneökning på 3,3 procent som skulle ha blivit pensionsgrundande. Detta utgör emellertid bara ett av problemen när det gäller hela ATP-systemet och dess standardsäkring. Vi är medvetna om att pensionsålderskommittén redan i december i år kommer att lämna ett förslag som bl.a. innehåller regler om hur man skall standardsäkra ATP-pensionerna i framtiden. I herrar Ringabys och Fridolfssons särskilda yttrande hade jag väntat mig — med hänsyn till herr Ringabys och hans kollegers i utskottet intresse att standardsäkra ATP-pensionerna för löntagarna — att man litet hårdare skulle ha understrukit detta krav. Men så är inte förhållandet. Man anför bl.a.: ”Den nya inkomstkällan för staten, genom arbetsgivaroch socialförsäkringsavgifter, skapar många svåra problem, inte minst för löntagarna.” Jag har då aldrig upplevt att löntagarna har några problem med de socialförsäkringsavgifter som betalas för dem och det grundskydd som de har när det gäller arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och mycket annat. Tvärtom har det varit en strävan från vårt parti och från fackföreningsrörelsen att få det grundskyddet utbyggt så mycket som möjligt. I slutklämmen till sitt särskilda yttrande stryker man heller inte under nödvändigheten av att verkligen lösa dessa problem, utan man vill ha en allsidig belysning. Med hänsyn till skrivningen i övrigt tolkar jag detta så att man bland moderaterna är tveksam till om de sociala förmånerna skall finansieras med arbetsgivaravgifter eller genom sociala försäkringsavgifter. Konsekvensen måste då bli att man menar att den enskilde löntagaren själv skall teckna dessa försäkringar. Jag kan inte finna annat. Men det var som sagt ingen strid i utskottet om detta. Vi är eniga om att avvakta vilket förslag pensionsålderskommittén kommer fram till. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Standardsäkringen av ATP är också ett problem, och det har pensionsålderskommittén under övervägande. Men det är faktiskt inte standardsäkringen som det i första hand gäller nu, utan det är det pensionsgrundande beloppet, som påverkas av de här arbetsgivaravgifterna. Även om man standardsäkrar pensionerna blir de standardsäkrade på en lägre nivå i och med att man har en stor kaka med arbetsgivaravgifter, dvs. till statskassan flyttar över en del av lönesumman, som då icke blir pensionsgrundande. Att vi inte har avgivit någon reservation när det gäller det här problemet denna gång beror närmast på att tankegången om arbetsgivaravgift är ganska ny och att effekten av avgiften ännu inte varit stor. Lönerna har ju kunnat höjas i ganska avsevärd takt jämsides med arbetsgivaravgiften. Men i framtiden när vi får en mycket stor arbetsgivaravgift lagd ovanpå den nuvarande måste det kraftigt inverka på möjligheterna för löntagarna att få ut en högre kontantlön, och det kommer att inverka mycket Nr 30 kraftigt på deras pensioner. Det är ett problem som kommer att växa. Onsdagen den Det är i dag ännu inte så stort. 27 februari 1974

Herr talman! Så sent som i december månad förra året beslutade riksdagen att godkänna den överenskommelse som danska och svenska regeringarna träffat i frågan om fasta förbindelser över Öresund. Centerpartiet var vid detta tillfälle starkt kritiskt mot överenskommelsen och hävdade en annan lösning. Med hänvisning till den omfattande debatten för några månader sedan vill jag i dag nöja mig med en sammanfattning av principfrågorna som visar att centerpartiets inställning står fast. För det första vill jag konstatera att det är angeläget att frågan om fasta förbindelser över Öresund får en lösning som i ett framtida kommunikationsperspektiv är riktig. Regeringen och riksdagsmajoriteten har ställt sig bakom ett förslag som till allt väsentligt bygger på en fortsatt uppfattning om privatbilismen som det förhärskande framtida förflyttningsmedlet. Denna ståndpunkt har man intagit trots att oljekrisen bidragit till en klarläggande diskussion om att världens energitillgångar är begränsade — med nu känd och tillämpbar teknik. Ett sparande och en ökad satsning på trafikmedel som är energisnåla framstår som en nödvändighet. Samtidigt har det moderna samhällets miljöproblem uppmärksammats. Det framstår för allt fler som uppenbart att uppoch utbyggnaden av samhälle och näringsliv måste ske med hänsyn till de mänskliga kraven på en i olika avseenden god miljö. Dessa viktiga faktorer har inte beaktats vid de utredningar som företagits om de fasta förbindelserna över Öresund. Trots ett mångårigt utredningsarbete har frågor som hör samman med regional-, miljöoch trafikpolitik inte vävts samman i ett helhetsmönster. Utredningsarbetet är mer baserat på ett statiskt tänkande än på omsorgen och viljan att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den enskilda individen i nästa generations samhälle. Som ansvariga politiker har vi skyldighet att skapa goda förutsättningar. En motorvägsbro var ett väsentligt inslag i det storstadsområde med beteckningen Örestad som planerarna inriktade sina ansträngningar på under 1960-talet. Även om tänkandet när det gäller planeringen i någon mån nyanserats sedan dess, måste man räkna med att detta broprojekt kan medföra fortsatt befolkningsoch bebyggelsekoncentration till Malmö—Lundområdet. Det skulle innebära negativa regionalpolitiska konsekvenser i stora delar av landet i övrigt. Vi vill ha en regionalpolitik som vägleds av en strävan att ge alla delar av landet utvecklingsmöjligheter, och uppbyggnaden av Öresundsförbindelserna måste anpassas härtill. Vi röstade därför emot propositionen om godkännande av avtalet. I motionen i år kräver vi förnyade kontakter med den danska regeringen i syfte att ge avtalet ett i väsentliga avseenden nytt innehåll. Våra huvudsakliga invändningar gäller motorvägen mellan Malmö och Köpenhamn. Enligt vår mening bör frågan om Öresundsförbindelserna i första hand lösas genom rälsbunden trafik. Mot denna bakgrund har vi också i motion till årets riksdag yrkat avslag på regeringens framställning i propositionen 2 om medel på tilläggsstat för teckning av aktier i bolag för projektering, byggande och drift av vägförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Vi har krävt och vi kräver fortfarande att företräde skall ges åt järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör. Det förhållandet att trafiken på denna led har långt större omfattning än den på leden Malmö—Köpenhamn understryker ytterligare kravet på att HH-leden kommer till stånd först. Det måste vara ett svenskt riksintresse — ur en rad skilda synpunkter — att det blir på det viset. Enligt det förslag som nu förelagts det danska folketinget kommer planerna på en flygplats på Saltholm att förverkligas — men senareläggas ett år. Man räknar med samma förskjutning i tidsplanen när det gäller förbindelsen över Stora Bält. Det har vidare ifrågasatts — och det är intressant ur vår synpunkt — om inte förbindelsens utformning över Stora Bält skall omprövas. När den förbindelsen beslutades i folketinget avsåg den en kombinerad motorvägsoch järnvägsbro. I dag är man i Danmark beredd att ompröva detta beslut i en riktning som innebär enbart järnvägstunnel, där bilarna skulle fraktas över via biltågstransport. Vad som är möjligt i Danmark borde vara möjligt i Sverige, nämligen att ompröva MK-ledens utformning för att sätta in den i det nya framtidsperspektiv som insikten om sinande energitillgångar har givit oss. Genom den sannolika tidsförskjutningen på ett år får även Sverige nu gott om tid att göra de kompletterande utredningar som centerpartiet har begärt. Att nu bilda bolaget och anslå pengar till dess verksamhet är för tidigt och ur vår synpunkt onödigt. Viktigare är att göra de kompletterande utredningar som vi har begärt för att möjliggöra den helhetssyn som är nödvändig i den här frågan, om vi rätt skall kunna avgöra såväl förbindelsernas lokalisering som deras utformning. Det finns som jag ser det inga ursäkter för att inte göra det.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

Herr talman! I den partimotion som från vänsterpartiet kommunisternas sida avgavs i anslutning till propositionen 1973:146 om de fasta förbindelserna över Öresund togs bestämt avstånd från den föreslagna bilbron Malmö—Köpenhamn. Det anfördes i motionen att varje förslag i den frågan får stora och mångsidiga verkningar. Frågan är regionpolitisk och trafikpolitisk, miljöpolitisk och fördelningspolitisk. Den berör inte bara Skåne och Danmark utan indirekt också vårt land i övrigt. Vi gjorde från vårt partis sida en kritisk genomgång av frågan och framställde alternativa förslag. Vi var också det enda parti i riksdagen som tog helt avstånd från broprojektet. Vårt alternativ var en järnvägstunnel i HH-leden, avpassad efter vad den framtida utvecklingen inom järnvägstrafiken kan komma att kräva. Den borde alltså bli dubbelspårig. Våra invändningar mot bilbron specificerades i sex punkter. Den första gällde trafikpolitiken. Vi menade att förslaget stred mot en tidsenlig och socialt progressiv trafikpolitik. Förslaget skulle komma att premiera privatbilismen. Bilbron skulle ju gå före järnvägstunneln. Den tunga lastbilstrafiken skulle komma att stärka sin ställning. Strävandena att uppnå rationella förbindelser med kontinenten skulle enligt vår mening ha krävt en prioritering av järnvägen. För det europeiska järnvägsnätet finns det nu vittgående planer. Samarbetsorganet för de flesta europeiska järnvägsförvaltningar, UIC, har lagt fram en plan för Europas framtida järnvägar med tåghastigheter på upp till 300 km/tim. Man skall konkurrera med flyg och bil i fråga om hastighet på ända upp till 800 km avstånd. Det är egentligen fråga om ett planerat stambanenät för de framtida europeiska järnvägarna. I planerna rör det sig om stora investeringar: nya tunnlar genom Alperna, tunnel under Engelska kanalen, ca 6 000 km nya spår och förbättringar av ca 14 000 km spår, allt för hastigheter för över 220 km/tim. Även förbindelserna med Skandinavien och österut skall bli bättre. Meningen är att förslaget skall vara en realitet år 1985. De här planerna visar ju att man anser att järnvägen har en framtid och att det satsas friskt på järnvägstrafiken. En järnvägstunnel i HH-leden — en dubbelspårig sådan — vore ett naturligt komplement till planerna för kontinentens järnvägstrafik. I stället prioriteras nu enligt riksdagens beslut den lokala biltrafiken Malmö—Köpenhamn. Trafiken på KM-bron kommer ju enligt gjorda uppskattningar att till mindre än en tredjedel bestå av rikstrafik. Resten blir lokal trafik mellan Köpenhamns och Malmös regioner — en lokaltrafik av en omfattning som i dag inte existerar. Flera talare påvisade i den debatt som fördes i kammaren vid behandlingen av utskottsbetänkandet att detta mot bakgrund av den framtida energisituationen var synnerligen betänkligt. Det framhölls också i vår motion och framstår väl nu efter den nyss genomlidna s.k. oljekrisen i ett ännu klarare ljus. De starka kommersiella intressena bakom Saltholmsoch broprojektet kommer klart och tydligt fram i ett anförande som överborgmästaren i Köpenhamn höll vid en nordisk konferens för kommunalanställda utanför Helsingör. Jag har läst detta i tidningen Kommunalarbetaren. Därvid framhölls att det är fråga om ett enormt lokalt trafikunderlag och att oljesituationen och miljödebatten gjort att det måste övervägas att i detta sammanhang gå över till även spårbunden trafik. Bakom överborgmästarens tankar låg tron på storflygfältet Saltholm och dess betydelse. Kastrup har för närvarande 7 miljoner resenärer årligen. Hamburgs nya lufthamn — färdig nästa år — överflyglar Kastrup, varför Saltholm måste överflygla Hamburg för att man i kommersiellt hänseende skall kunna ta upp konkurrensen med denna stad. I Köpenhamn skall skapas ett servicecenter med direkt anknytning till KM-leden från Sverige och direktförbindelser till flygfältet på Saltholm. Det gäller ett servicecenter som inte bara suger åt sig köpkraften från Öresundsregionen utan — med Saltholm som centrum — sträcker sig efter kunder som bor så långt bort som 800 km, ett servicecenter som med flyg, spår-, biloch eventuellt hamntrafik får kontaktmöjlighet med mer än 100 miljoner människor som flyger och far för att nå fram till denna super-supermarknad. Frågan är väl om det kan vara ett primärt intresse för Sverige att engagera sig i de köpenhamnska planerna. Vi tycker det definitivt inte. Vi menar, som jag förut framhållit, att huvuduppgiften måste vara att skapa effektiva och snabba förbindelser mot Danmark och kontinenten, och därvid är inte en bilbro mellan Malmö och Köpenhamn det bästa alternativet. Inte ens överborgmästarens i Köpenhamn storvulna planer var emellertid helt problemfria. Han medgav att det blir stora påfrestningar på miljön genom buller, vattenföroreningar osv. Också planeringsproblemen blir av stor betydelse. Dessa problem togs också upp i vår motion. Det påpekades att redan Öresundsgrupperna hade bedömt att KM-bron kommer att påskynda takten i urbaniseringen i Malmöområdet. Regionplanen förutsätter ju också ökad inflyttning — 300 000 nyinflyttade fram till år 2000. I realiteten bygger denna expansion på förutsättningen att broförbindelsen kommer till stånd. Att med den nuvarande samhällsplaneringens hjälp fördela den väntade tillväxten mera jämnt anser vi vara omöjligt. Detta förutsätter rättsligt och politiskt vida starkare planinstrument — en verklig styrningsplanering. Det har från regeringshåll framhållits att sådana mer kvalificerade planeringsåtgärder från centralt håll icke var påtänkta. Vi betonade också att från total kostnadssynpunkt — och automatiskt från folkflertalets synpunkt — är tillväxten i stadsbildningar över den i Malmö och Köpenhamn uppnådda nivån en ren belastning. Det blir invånarna som får betala dessa ökade kostnader, och därtill blir det en fortskridande miljöförsämring. Öresundsregionens bekymmer blir trafiken, bullret och nedsmutsningarna. Vad gäller föroreningar av vatten är redan åtskilligt förstört. Malmö anses redan nu vara Sveriges högst exploaterade stad och har en trafiksituation med onormalt hög olycksfrekvens, luftföroreningar som är oacceptabla ur hälsosynpunkt och bullernivåer som ligger över de riktvärden som anses vara maximum för att inte hygieniska risker skall uppstå. Det står fullständigt klart att det också ur miljösynpunkt vore förnuftigare att satsa på järnvägstrafik, och detta främst i ett annat läge än leden Malmö—Köpenhamn. De arbetstillfällen som tillfälligt uppkommer genom själva brobygget skapas bättre genom att man angriper den svåra sociala eftersläpningen i Malmö, där det finns åtskilligt att göra, framhöll vi vidare i vår motion. Vi betonade också att i fördelningspolitiskt hänseende missgynnas människorna i arbetarstadsdelarna, de billösa, de gamla och de handikappade av projektet. Även utrikespolitiskt har det betänkliga aspekter genom att man funktionellt och planeringspolitiskt integrerar ett svenskt bostadsområde med ett annat, beläget inom EEC. I Köpenhamns överborgmästares framställning gavs också uttryck för att det förhållandet att Sverige är neutralt medan Danmark är med i NATO och EEC utgör ett bekymmer när man planerar att göra Öresundsregionen till Nordens huvudstad. Synen på värdet av att bevara naturmark är tydligen också något olika i de båda nationerna. Efter det att riksdagen i höstas behandlade den här frågan har inte något inträffat som enligt vår mening kan ge anledning till en positivare inställning till KM-projektet. Tvärtom är det väl så att det i Danmark har inträffat saker som gör att synen på projektets angelägenhetsgrad där har något förändrats. Först och främst har ju danskarna framhållit som sin önskan att skjuta på byggandet av Saltholm ett år, men senare har också — som herr Dahlgren sade — uppgifter cirkulerat om att majoriteten för Saltholmsprojektet inte är så stor och att man ifall en sådan majoritet inte uppnås kommer att satsa på järnvägstunneln i HH-leden.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 Med anledning av att frågan rätt nyligen behandlades i riksdagen har vi inte till årets riksdag väckt någon motion. De i centerpartiets motion framförda yrkandena kan vi inte rösta för, då centern inte helt går emot den fasta förbindelsen i KM-leden utan endast föreslår att den frågan skall bli föremål för ytterligare utredningar. Vi kan givetvis inte heller rösta för utskottets hemställan. Med hänvisning till det särskilda yttrande som jag fogat till utskottsbetänkandet kommer vi därför att när det gäller reservationen 1 avstå från att rösta.

Herr talman! Trafikutskottet har avlämnat ett mycket kortfattat betänkande i det här ärendet, och detta beror på att vi — som det har påmints om tidigare — i december månad förra året avgav ett betänkande, nr 25, där vi synnerligen ingående behandlade frågan om de fasta förbindelserna över Öresund. Vad utskottsmajoriteten då sade står fast på varje punkt. Sedan har det inträffat att den danska regeringen för folketinget i oförändrat skick lagt fram det avtal som den svenska riksdagen för sin del godkände. Samtidigt meddelade man att man tänkte skjuta på byggandet av Saltholm ett år, och därmed skulle också brobygget komma att sättas i gång ett år senare än vad man ursprungligen hade tänkt. Men det finns inget hinder för att genast börja förberedelsearbetet för järnvägstunneln.

Motionärer från centerpartiet yrkar nu på att vi skall riva upp hela beslutet från förra året. Det är detta yrkandet går ut på — det skall vi vara på det klara med. Det är något som vi inte brukar göra så ofta i denna riksdag, och det är detta som gjort att vänsterpartiet kommunisterna, som var med centerpartiet förra året, inte har följt med på det här yrkandet. Det är klart att om man anser att det kan finnas skäl för att inte efter några månader riva upp ett beslut, så ökar dessa skäl i styrka när det är fråga om en nordisk samarbetsfråga. Då den danska regeringen i ett mycket besvärligt parlamentariskt läge, i förlitande på den svenska riksdagens beslut och i lojalitet mot det nordiska samarbetet, lägger fram förslaget, så skulle det vara mycket egendomligt om den svenska riksdagen förklarade: Nej, nu vill vi inte vara med längre. Vi har visserligen sagt så här, men nu skall vi be att få ändra oss. Jag ser inte presidenten i Nordiska rådet i kammaren nu, men jag tror att han oavsett sin inställning i brofrågan skulle beklaga om ett nordiskt samarbete gick till på det sättet. Från förra årets beslut står för det första kvar att det inte får bli någon snedvridning till järnvägstrafikens nackdel utan att järnvägstunneln måste påbörjas så snart som möjligt så att den blir färdig senast samtidigt med bron. Och förutsättningarna härför har som jag sade ökat. För det andra står kvar vad vi sade om vikten av att ordna brons kollektivtrafik på bästa möjliga sätt. Där har vi också anvisat möjligheten att låta biltrafiken gå på fyra av de sex filerna och ha en spårbunden persontrafik på de andra två. Vi har alltså tagit hänsyn till miljön och till de energiproblem som tidigare har berörts i denna debatt. För det tredje har vi sagt att den kraftiga koncentrationen av bebyggelse och industri till västra Skåne, som SSK-planen innebär, icke bör genomföras. Vi har också sagt att bron kan bli ett instrument för att sprida bebyggelsen över större delar av östra Skåne, Småland och Halland. För det fjärde står det klart att byggandet av Saltholms flygplats är en ovillkorlig och grundläggande förutsättning för ett bifall till hela projektet, och för det femte måste Stora Bält-förbindelsen komma till stånd. Allt detta står kvar. Vad händer nu om danska folketinget säger nej? Herr Magnusson i Kristinehamn åberopade vissa rykten som har cirkulerat, men jag vill poängtera att det bara är rykten. Om folketinget säger nej, så förfaller naturligtvis hela avtalet, och då får vi börja diskutera med danskarna från början igen. Om den svenska riksdagen skulle säga nej, som herr Dahlgren önskar, så blir det ingen tid för kompletterande utredningar. Men vi får mycket god tid att börja ett nytt stort utredningsarbete, ty då förfaller alla de gamla förutsättningarna. Då får vi börja resonera från grunden igen. Och vi vet hur lång tid det skulle komma att ta. Därför är det klart att ett bifall till centerreservationen skulle äventyra de fasta förbindelserna över Öresund under överskådlig tid. Herr Dahlgren sade också att de som nu röstar för majoritetens förslag gör det enbart av prestigeskäl. Jag beklagar det yttrandet. Vi har ett utomordentligt gott samarbete i trafikutskottet, och herr Dahlgren vet att just med hänsyn till att en stor del av utredningsarbetet skedde under en tid då de regionalpolitiska och miljöpolitiska hänsynen inte spelade så stor roll som nu var vi utomordentligt angelägna om att få föredragningar just av dem som representerade miljövärdena. Sedan kom vi efter mycket ingående debatter i utskottet till olika uppfattningar. Jag utgick ifrån att vi skulle respektera varandras uppfattningar. Jag vill försäkra herr Dahlgren att det betänkande som majoriteten nu lägger fram är byggt på vår ärliga och uppriktiga uppfattning om hur denna svåra fråga skall lösas. Det är i den andan jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Trafikutskottets ordförande får väl finna sig i att centerpartiet driver sina frågor och inte överger dem även om vi skulle ha en majoritet i riksdagen emot oss. Utskottets ordförande antydde att det skulle vara ofint mot Danmark med hänsyn till det nordiska samarbetet om det beslut som riksdagen i fjol fattade nu skulle rivas upp.

Vad finns det för anledning att i detta tidiga skede anslå dessa miljoner? Jag skall ställa en andra fråga: Varför faller förutsättningarna för fasta förbindelser över Öresund om man röstar med centerpartireservationen? Vi har i utskottet och från kammarens talarstol sagt att vi är anhängare av och vill ha fasta förbindelser över Öresund. Vad vi vill diskutera är deras utformning med utgångspunkt i den situation som vi befinner oss med utredningar som inte har tagit hänsyn till energiknapphet och som inte har vävt samman miljö-, trafikoch regionalpolitik i ett mönster. Jag kan inte se att detta på något sätt skulle äventyra förbindelserna över Öresund, allra helst inte i en situation där vi sannolikt, på grund av beslut i det danska folketinget, får ännu mera tid än vi förut haft för att lösa problemen.

Herr talman! Anledningen till att vi inte stöder reservation 1 till detta betänkande är — det nämnde jag — att vi konsekvent gått emot hela bilbroprojektet, medan däremot centerpartiet inte haft denna konsekventa inställning. Därför kan vi inte stödja detta yrkande. I övrigt tycker jag att det är logiskt att vi går emot tecknandet av dessa aktier. Vi är som sagt konsekventa motståndare till bilbron. När det gäller konsekvenserna i koncentrationshänseende för Malmöområdet sköt herr Sven Gustafson i Göteborg in sig på SSK-planen och menade att den inte bör genomföras. Han menade såvitt jag kunde förstå att bron skulle bli till hjälp att sprida företag till övriga Skåne och till landet i övrigt. Men planeringsdiskussionerna under hela 1960-talet har ju varit inriktade på att Malmöoch Köpenhamnsområdena tillsammans skulle bilda ett storstadsområde, kallat Örestad. Det skulle innebära en väldig koncentration, och bron har varit en av förutsättningarna för att man skulle få till stånd denna koncentration. När jag tidigare nämnde uttalandet av överborgmästaren i Köpenhamn gjorde jag det just för att ge ett mycket aktuellt exempel på att de planer som fanns under 1960-talet fortfarande lever kvar. Han var tydligen mycket positiv till tanken att man inom detta område skulle skapa någonting som skulle kunna kallas Nordens huvudstad. Han målade upp framtidsvisioner av hur de kommersiella intressena i Köpenhamn skulle kunna utnyttja en sådan situation. Man får nog säga att bron är avsedd att verka stimulerande just i den riktningen. Rykten har cirkulerat om ändrad inställning från danskarnas sida. Det har då talats om den danske trafikministern och det har sagts att man, om man inte får majoritet för Saltholm, ämnar inrikta sig på järnvägstunnel. Jag tycker att det är ganska logiskt. Det skulle kanske innebära förnyade förhandlingar, men med tanke på att mycket utredningsarbete måste vara uträttat måste det innebära att det skulle vara möjligt att ganska snart komma fram till en uppgörelse beträffande en järnvägs tunnel i HH-leden, som skulle kunna vara till verklig nytta för att få till stånd effektiva förbindelser mot kontinenten.
Herr talman! Låt mig till att börja med säga att det uttryckligen sägs ifrån att förslaget om bildande av bolag gäller under förutsättning att det danska folketinget ratificerar överenskommelsen. Det innebär inte någon besvärande faktor för det nordiska samarbetet. Herr Magnusson i Kristinehamn talar om de storvulna planerna på en stark koncentration i sydvästra Skåne. Det har talats om asfaltering av Skåne osv. Det var just detta som riksdagsmajoriteten vände sig mot i beslutet förra året. Det anfördes då att utskottet ville ”understryka vikten av att förberedelsetiden för den nya KM-leden används för kompletterande utredningar syftande till att förhindra en stark koncentration av bebyggelsen i Malmöområdet, ett hårt ianspråktagande av värdefull åkerjord och försämring av viktiga naturoch miljövärden”. Det var en av de saker jag tyckte var positiva med det beslut som vi fattade. Herr Dahlgren säger att vi kommer att få gott om tid — och båda herrarna har antytt att folketinget kanske säger nej. Enligt de direkta informationer jag har fått från Danmark har man stora förhoppningar om att folketinget skall säga ja. Men om folketinget säger nej förfaller hela överenskommelsen, och vi får börja från början igen.

Det var först när man från svensk sida lyckades knyta ihop dessa fyra som det fanns förutsättningar för en överenskommelse. Det är inte så enkelt att man ur detta stora utredningsarbete kan bryta ut exempelvis en järnvägstunnel, utan man måste lösa hela trafikfrågan. Därför skulle — det måste jag vidhålla — ett bifall till förslagen i reservationen 1 inte bara allvarligt försvåra det nordiska samarbetet utan också för lång tid framåt äventyra en fast förbindelse över Öresund.

Herr talman! Det är riktigt som herr Sven Gustafson i Göteborg säger att det i trafikutskottets betänkande sagts att man borde göra vad man kunde för att förhindra koncentrationen. Men då har vi ställt frågan: Vilka möjligheter har vi att förhindra en koncentration? Där kommer frågan om de planeringsinstrument vi har till förfogande in i bilden. Under debatten i höstas ställdes upprepade gånger från denna talarstol frågan: Kan någon redovisa vilka planeringsinstrument vi har för att kunna förhindra en sådan utveckling? Det fanns inget godtagbart svar. Jag har i dag roat mig med att studera protokollet från den debatten. Man hänvisar till alla de planer som finns av länsprogramkaraktär osv. Men vi vet att dessa planer inte har kunnat förhindra en utveckling i Sverige som avfolkat stora delar av landet och koncentrerat människorna till vissa delar. Vad är det då som säger att man skulle nå ett väsentligt mycket bättre resultat i den här delen av landet? Vi tillåter oss att tvivla på den saken. Till dess vi har dessa planeringsinstrument måste vi ställa oss negativa till planer som kan få en sådan effekt. Jag har en känsla av att opinionen — det gäller både den svenska och, som det verkar den danska — mer och mer väger över till att anse att det mest positiva man kan åstadkomma med denna överenskommelse är att satsa på en järnvägstunnel mot kontinenten.

Herr talman! Utskottets ordförande säger att det danska folketinget med sannolikhet kommer att säga ja till överenskommelsen, efter de informationer som han har skaffat sig. Det är mycket möjligt att det förhåller sig så, men då betyder också detta ja från det danska folketinget att man vill senarelägga starten av byggandet ett år. Det är detta år jag har talat om. Därav kommer tidsvinsten för utredning om KM-leden. Vad man då vinner är att krafterna kan koncentreras på HH-leden, vilken skulle kunna komma till stånd mycket snabbt. Då har en del av problemet med de framtida förbindelserna över Öresund lösts.